Herr talman! Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att Datainspektionen omgående kan korta sina handläggningstider avseende tillstånd för kamerabevakning, samt om jag är beredd att föreslå ytterligare förändringar i lagstiftningen för att underlätta för dem som försöker vidta brottsförebyggande åtgärder i form av kamerabevakning. Boriana Åberg och jag är överens om att kamerabevakning är ett viktigt verktyg i arbetet mot brottslighet och otrygghet. Regeringen har också drivit igenom flera förbättringar på detta område sedan regeringsskiftet 2014. En ny kamerabevakningslag trädde i kraft den 1 augusti 2018. Den nya lagen har gjort det lättare för våra kommuner och myndigheter att få tillstånd till kamerabevakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Vid årsskiftet togs tillståndsplikten bort för flera brottsbekämpande myndigheter. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket får nu bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet med lagändringen är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning. Regeringen har också lagt fram en lagrådsremiss med förslag om att ta bort tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken, på flygplatser och av apotek. När tillståndsplikten för viss kamerabevakning tas bort behöver Datainspektionen inte längre handlägga tillståndsansökningar från de aktörer som berörs. Det frigör resurser i myndighetens tillståndsverksamhet. Datainspektionen fick dessutom för budgetåret 2020 ett tillskott på 14 miljoner kronor för att säkerställa uppgiften att besluta om tillstånd och utöva tillsyn över kamerabevakningen. Tillskottet innebär att inspektionen får möjlighet att förstärka den delen av verksamheten. Regeringen har även, tillsammans med samarbetspartierna, tagit ytterligare krafttag för att förkorta handläggningstiderna, och kommer att föreslå en förstärkning till Datainspektionen med ytterligare resurser i vårändringsbudgeten för 2020. Mot bakgrund av budgettillskottet för 2020 och den aviserade förstärkningen samt lagändringarna räknar jag med att handläggningstiderna för kameratillstånd kommer att förkortas.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Syftet med den nya lagen var att det skulle underlätta för kamerabevakning. Förhoppningarna var stora. Man tänkte: Bort med länsstyrelsernas långa handläggningstider och ibland godtyckliga beslut, in med snabb hantering och enhetliga beslut över hela landet fattade av en myndighet, Datainspektionen. Men verkligheten blev en annan. Handläggningstiderna är i dag längre än någonsin tidigare. Ministern sa i sitt svar att den nya lagen har gjort det lättare för kommuner och myndigheter att få tillstånd för kamerabevakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Det stämmer inte. Det har inte blivit lättare för kommunerna, tvärtom. Sjöbo kommun ansökte om kamerabevakning av Resecentrum. Det är en plats om upplevs som otrygg av kommuninvånarna på grund av upprepade cykelstölder, skadegörelse, anlagd brand och så vidare. Sjöbo kommun skickade sin ansökan i februari förra året. Nu, drygt ett år senare, har de inte ens fått besked om att ärendet har fått en handläggare. Under tiden pågår den vardagliga brottsligheten. Sjöbo är tyvärr inte ensamt. Ett annat exempel är Trelleborgs kommun som ansökte om kamerabevakning på fem platser i stadens centrum i december 2018. Det gjorde de för att få bukt med brottslighet som sexuella ofredanden, narkotikabrott, skadegörelse, brott mot knivlagen och så vidare. De fick 14 månader senare svar på ansökan. Det var ett nej. De fick besked att ansökan behöver kompletteras på 15 punkter. Kunde inte Datainspektionen ha meddelat det tidigare, till exempel när ansökan lämnades in? En av punkterna med krav på komplettering handlade om brottsstatistiken för 2019. Det är ett mycket märkligt och orimligt krav. När ansökan lämnades in 2018 kunde givetvis ingen veta vilka brott som skulle ske på den aktuella platsen nästa år. Man kan inte begära framtidsspaningar utifrån Datainspektionens oförmåga att hantera saker i tid. Ett annat krav var att beskriva kameratekniken. Men med tanke på de långa handläggningstiderna hinner tekniken bli gammal och leverantörerna ta in ny teknik. Det skapar ett moment 22. När en kommun får tillstånd för en specifik kameratyp finns den inte längre på marknaden. Sedan är frågan om Datainspektionen verkligen har kompetens att bedöma teknik. Jag har fått för mig att det är jurister som jobbar där och inte tekniker. Ett annat exempel där man har tagit orimligt lång tid på sig och där man fortfarande inte har lämnat svar gäller Staffanstorp. De ansökte för åtta månader sedan och har ännu inte fått något svar. Jag misstänker att de tre skånska kommunerna inte är ensamma i sin frustration över Datainspektionens hantering. Jag undrar om ministern tänker ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att kommunerna själva får bestämma om det behövs bevakningskameror.
Herr talman! Boriana Åberg frågar mig om jag tänker vidta några åtgärder. Mitt svar är att jag inte bara tänker göra det utan att jag redan har gjort det. I år anslår vi ytterligare 14 miljoner kronor till Datainspektionen. Med de 14 miljonerna har vi mer än fördubblat anslagen till Datainspektionen sedan 2016. Också antalet anställda på Datainspektionen har ökat kraftigt. Från 2015 är det en ökning från 50 till 93 anställda. Det är nästan en fördubbling också där. Ovanpå detta har vi alldeles nyligen aviserat nya pengar i vårändringsbudgeten. Vi ska gå in med ytterligare 10 miljoner kronor till Datainspektionen i det utspel vi gjorde för någon månad sedan. Där har vad jag förstår Moderaterna inte aviserat någonting i den delen. Redan i år blir det alltså ytterligare 14 miljoner och sedan dessutom 10 miljoner till när vi kommer fram till vårändringsbudgeten. Dessutom har vi från årsskiftet avskaffat polisens tillståndsplikt. Det innebär att den arbetsuppgiften försvinner från Datainspektionen, vilket kommer att innebära minskat tryck på myndigheten. I går lade vi fram en proposition om kameraövervakning i kollektivtrafiken. Det innebär att vi också tar bort tillståndsplikten där. Från och med augusti försvinner också den arbetsuppgiften från Datainspektionen. Med detta kommer handläggningstiderna att minska. Man kan fråga sig: Varför har handläggningstiderna ökat? Det beror på reformen med GDPR som har lagt många nya uppgifter på Datainspektionen. Men det beror också på att vi generellt sett har haft en väldigt kraftig ökning av kameraövervakning som sådan. Vi har nu fler kameror uppe i samhället än någonsin tidigare. Det gäller inte minst på de brottsutsatta platserna i de utsatta områdena. Det handlar om Rosengård, Bergsjön, Lindängen, Hjällbo, Tensta, Rinkeby, Husby och Ronna. Jag kan fortsätta att räkna upp platser där det nu sitter uppe kameror på brottsutsatta platser. Allt detta har tillkommit under vår tid. Under Moderaternas tid i regeringen hände knappt någonting alls med kameraövervakning. Allt detta har tillkommit under vår tid. Nu kommer dessutom utökade möjligheter för kollektivtrafik och stationer. Varför då? Jo, därför att jag är en vän av kamerabevakning. Jag ser stora möjligheter att klara upp fler brott men också att kunna störa ut till exempel narkotikahandel. Det är därför som vi har drivit fram den här utvecklingen. Det är 14 miljoner kronor till i år till Datainspektionen. Det är dessutom 10 miljoner kronor till i vårändringsbudgeten. Min fråga till Boriana Åberg är: Hur mycket pengar vill Moderaterna sätta av till Datainspektionen? Svaret på den frågan är att när ni fick chansen att trycka igenom en budget för 2019, som är den tid där vi har sett att handläggningstiderna har ökat, satte Moderaterna av ett enda öre till Datainspektionen då? Nej, det gjorde ni inte. I den budget som moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater tryckte igenom på hösten 2018 och som sedan gällde för 2019 fanns inte en krona till Datainspektionen. Ni kunde sänka skatten med 20 miljarder, men ni kunde inte avsätta ett enda öre mer till Datainspektionen. Om man tittar i Moderaternas budgetmotion från i höstas, som skulle gälla för 2020, vad hittar man då? Jo, en nedskärning på Datainspektionen med 1 miljon kronor för de kommande två åren. Min fråga till Boriana Åberg är: Om hon är så angelägen om Datainspektionen, varför vill hon då skära ned på verksamheten?
Herr talman! Jag uppmärksammade att ministern inte svarade på min fråga om han tänker ändra lagstiftningen så att kommunerna själva får bestämma. Jag betraktar det som att ministern inte tänker göra den ändringen. Man ska se kameraövervakningen i en kontext, nämligen kontexten av ökad brottslighet. När ministern berättar om ökad kameraövervakning i Rosengård och Husby kan man, om man inte läser tidningarna, få uppfattningen att brottsligheten där har försvunnit. Det har den inte. Tvärtom ökar brottsligheten, och människor känner sig alltmer otrygga. De flesta ifrågasätter med all rätt regeringens förmåga att skapa trygghet och ta hand om landet på det sätt som en regering borde. Redan i slutet av sommaren aviserade ministern att Datainspektionen skulle få mer pengar. Det innebar ingen förändring i deras arbetssätt. Tvärtom är handläggningstiderna fortsatt långa. Det tar tid, och man svarar inte utförligt på varför det dröjer med hanteringen av en ansökan. Man kan undra om det inte är något annat i Datainspektionens arbetssätt som måste ändras. Det handlar alltså inte bara om att ösa in pengar, utan man måste göra några förändringar, till exempel att man visar förtroende för kommunerna att själva göra bedömningar när det gäller var kameror behövs eller inte. Polisen hinner inte bekämpa, utreda och beivra mer än en bråkdel av de brott som begås i dag. Eftersom grova brott som mord och sprängningar tar så mycket tid i anspråk hamnar vardagsbrottslighet - bostadsinbrott, bilstölder, misshandel och så vidare - vid sidan om. Där står medborgarna utan hjälp. Vart vänder de sig? De vänder sig till kommunen. Det är sista utposten. När en kommun inte upplevs som trygg ringer man till kommunalrådet och säger att man flyttar om de inte fixar problemet. Det handlar om att barn inte ska bli misshandlade eller bestulna på jackor eller mobiler och att bilar inte ska bli nedbrända eller vandaliserade. Då hamnar ansvaret hos kommunledningen, som gärna vill att de som betalar skatt och får det hela att gå runt ska stanna i kommunen och inte flytta runt, som många invånare med bra lön i Malmö har gjort genom att flytta till Staffanstorp, Kävlinge eller Lomma. De flyttar till andra kommuner, som upplevs som trygga. Regeringen har ett väldigt stort ansvar för att inte undergräva möjligheten för kommunerna att bedriva trygghetsarbete genom att sätta upp kameror, anställa ordningsvakter och upprätthålla lagen och tryggheten för invånarna på det sätt man har befogenhet till.
Herr talman! När det gäller flyttendenserna i Skåne känner vi till en del. Bland annat är det många som flyttar till Malmö. Sedan vet jag inte om det är så många som vill flytta till Lomma just nu med tanke på hur Moderaterna har skött äldreomsorgen där, men det är delvis en annan fråga. Vi har mer än fördubblat anslaget till Datainspektionen sedan 2017. Vi fortsätter att öka anslagen. Vi har redan skjutit till 14 miljoner från årets budget, som vi antog i höstas, och 10 miljoner till har vi aviserat. Moderaterna föreslår som sagt en nedskärning på Datainspektionen. Boriana Åberg säger att det är jättelånga handläggningstider och att vi måste få ned handläggningstiderna. Men om nu Boriana Åberg är så angelägen om Datainspektionen, varför vill hon då skära ned? Varför ska det då bli färre anställda på Datainspektionen? Tror hon att handläggningstiderna kommer att minska om Moderaternas nedskärning går igenom? Och om hon var så angelägen om Datainspektionen under 2018 och 2019 - det var ju då som handläggningstiderna ökade - varför satte ni inte av en enda krona till detta i den budget som ni moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater röstade igenom? Där fanns inte ett öre i ökning, utan det är jag som har fått driva igenom den. Det är jag och den regering som sitter nu som har fått skjuta till pengar till Datainspektionen efter att vi kom tillbaka i januari förra året. Och det gör vi som sagt nu. Sedan går brottsutvecklingen åt olika håll. Boriana Åberg nämnde bostadsinbrott. Det är allvarliga och integritetskränkande brott. Jag är glad över att bostadsinbrotten har minskat med över 25 procent de senaste åren. Det tycker jag också är en viktig signal till dem som oroar sig för bostadsinbrott. Tack vare polisens insatser mot de internationella stöldligorna, som vi vet står för ungefär hälften av alla bostadsinbrott, ser vi nu en påtaglig minskning. Boriana Åberg tar upp skadegörelsebrottet. Där ligger vi på ungefär samma nivå med ungefär 20 000 anmälda skadegörelser förra året. Det är ungefär samma nivå som vi hade 2015 och 2016. Det är alltså fel att bara tala om en allmän negativ utveckling, åtminstone när det gäller de brotten. Sedan har vi problem med gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar. Där har vi det senaste halvåret satt in mycket kraftiga åtgärder för att trycka tillbaka den typen av kriminalitet. Jag är oerhört glad över att se att regeringens satsning på polisväsendet nu materialiseras. Vi har ökat polisutbildningen och utbildar nu nästan tre gånger så många poliser per år som när Moderaterna styrde landet. Nu börjar de komma ut från sina utbildningar. Nu har vi på ett år ökat antalet poliser med 400. Totalt sett har vi fler anställda än någonsin i Polismyndigheten, ungefär 32 000. Den satsningen kommer att fortsätta, och den syftar som sagt till att trycka tillbaka just gängstrukturer och gängkriminalitet, som jag vet att många med all rätt är oroade för. Om vi inte möter detta får vi bekymmer på lite längre sikt, och det blir rent systemhotande. I grunden ligger regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten, och det kommer vi att fortsätta att arbeta mycket intensivt med.
Herr talman!

Den statistik som ministern hänvisar till väger väldigt lätt för den som själv har blivit utsatt, om ens barn har blivit misshandlat eller om något annat har skett på grund av att klimatet i samhället har blivit mycket råare och att kriminaliteten har ökat. Låt mig säga något om Moderaternas förslag. De förslag som ni nu får igenom om tillståndsbefriade övervakningskameror i kollektivtrafiken och för myndigheter som sysslar med brottsbekämpande verksamhet var Moderaternas förslag. Ni röstade inte för dem. Ministern kan titta på betänkandet om lagen om kameraövervakning. Där var Moderaternas förslag att man ska göra det lättare att sätta upp kameror i otrygga områden. Detsamma borde gälla kommuner och regioner. Man borde lita på våra företrädare där - att de sätter upp kameror där det behövs för att öka människors trygghet.
Herr talman! Jag kan konstatera att vi har mer kameraövervakning i Sverige än vad vi någonsin har haft tidigare. Det gäller inte bara de brottsutsatta platser som jag räknade upp och de utsatta områdena, utan vi satsar också exempelvis på polisens uniformskameror. Det finns en pilotverksamhet som kommer att byggas ut successivt. Poliser i yttre tjänst kommer i ökad utsträckning att ha kameror på uniformerna, så att man helt enkelt ser vad som händer vid olika tillfällen. Det skulle också kunna fungera avskräckande för den som kanske tänker ge sig på en polis. Detta är bara exempel. Sedan kommer kollektivtrafikdelen. Vi har redan tagit bort tillståndsplikt för polisen, vilket avlastar Datainspektionen ytterligare. Det blir färre arbetsuppgifter för Datainspektionen och mer pengar till Datainspektionen. Det innebär enligt min uppfattning att handläggningstiderna kommer att kunna minska framöver. Kamerabevakningen är en viktig del. Jag har i alla tider, även när jag satt i opposition, drivit på för att öka kamerabevakningen. Det hände ingenting i dessa frågor under de år då Moderaterna satt i Justitiedepartementet - inte ett endaste dugg. Så gott som allting har hänt under de senaste fem åren. Jag anser att kameror är ett viktigt instrument för polisen. De kan använda det för att exempelvis störa ut öppen narkotikahandel men också för att öka uppklaringen av brott. Jag tänker fortsätta på denna väg, och jag tänker som sagt göra det genom att anslå ytterligare resurser. Det är vägen framåt. Jag har inte fått något svar från Boriana Åberg om vad hennes och Moderaternas nedskärningar på Datainspektionen skulle få för betydelse för handläggningstiderna på sikt. Det svaret har hon blivit skyldig i denna debatt.